Herr talman! Tack, jordbruksministern, för svaret, men det besvarar inte den ställda frågan. Miljöpartiet de gröna är för småskalighet och mot stora monopoliserande organisationer. Det är otroligt att det i dagens Sverige skall vara omöjligt att få köpa opastöriserad mjölk. Mejerierna säljer den inte. Det kan väl inte vara en allvarligt menad förklaring när man säger att risken för att den mjölken skulle ge tuberkulos är anledningen till förbudet mot att köpa mjölk direkt från bonden. Ligger inte här en hund begraven i stället? Är det inte av omsorg om mejerinäringen som man inte vill släppa loss privat försäljning av opastöriserad mjölk? Annars måste man tycka att det vore behjärtansvärt att låta de barn som i dag inte kan dricka pastöriserad mjölk få tillgång till vanlig obehandlad mjölk. Färsk, oprocessad mjölk innehåller levande proteinkulturer, förutom mineral och vitaminer. Levande proteinkulturer gör det lättare för människan att bryta ned och tillgodogöra sig näringen. Det är bl.a. därför som mjölkallergiker tål obehandlad mjölk. I Danmark t.ex. åker föräldrar till barn som är mjölkallergiker ut till bönderna och köper färsk mjölk. Jag tänker särskilt på ett fall i Skåne, den s.k. Dörrödsbonden. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen i Lund säger i en skrivelse: De gångna årens försäljning av opastöriserad mjölk har skötts på ett föredömligt sätt. Samtliga prover har visat på mycket goda resultat hela tiden. Inom parentes sagt skulle vi ha varit glada om t.ex. mjukglass generellt hade visat lika låga bakterietal. Det säger alltså miljöoch hälsoskyddsförvaltningen i Lund. Vidare sägs i samma skrivelse: Inspektioner av mjölkrum och kostall har visat på mycket god hygien, inte minst har vi imponerats av makarna Petterssons attityd till kvalitet i produktionen. Det är sällan de ser detta, sägs det i skrivelsen.

Herr talman! Vem är expert? Mats Hellström tvekade en aning när han talade om medicinska experter. Vilka är experter i denna fråga om inte länsveterinärer och distriktsveterinärer? Dessa, statens förlängda arm ute i länen, rekommenderar att opastöriserad mjölk får säljas på detta sätt. Vem kan vara större expert på detta? Knappast livsmedelsverket, som inte ens haft någon representant på platsen. Verket har gjort teoretiska bedömningar avseende bakterier som möjligen kan tänkas finnas i mjölk under vissa särskilt olyckliga omständigheter och för resonemang om kampen mot tbc på 30-, 40 och 50-talen. Situationen är ju en helt annan i dag. Hygienen i ladugårdarna är en helt annan och kunskaperna hos dem som sköter mjölkningen är radikalt förbättrade. Också distributionen är helt annorlunda. Min fråga kvarstår därför: Vem menar Mats Hellström skall bestämma i den här konflikten — den som sitter i Stockholm eller den som kan frågan lokalt?

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret. När man läser lantbruksstyrelsens föreskrifter och kommentarer till reglerna om katastrofskadeskyddet inom rennäringen, kan man konstatera följande: Bidrag till kostnader för åtgärder i förebyggande syfte vid svåra betesförhållanden kan utgå. Det är lantbruksnämndens sak att bedöma om betessituationen är så allvarlig att ersättning skall utgå. Det skall klargöras om samebyarna vidtagit de åtgärder som ingår i en välordnad renskötsel, exempelvis renräkning, som jordbruksministern nämnde. Det förebyggande skyddet skall omfatta samtliga renar och renägare i samebyn. Det är samebyn som genom sin styrelse är skaderegleringsenhet. Samebyn skall uppge det totala antalet renar, och detta antal får inte överstiga det högsta tillåtna för samebyn. Talma och Rautasvuoma har följt alla dessa föreskrifter till punkt och pricka. Men rennäringsdelegationen i Luleå, till skillnad från den i Umeå för Västerbotten, har även begärt medlemmarnas renlängder. Det har delegationen gjort nu men inte tidigare. Detta är utpressning. Det handlar nämligen om väldigt stora pengar för dessa samebyar; de har fått låna över 1 milj.kr. som nu ligger och drar räntor och som de väntar på att få bidrag till. Skall rennäringsmyndigheten tillåtas att göra avsteg från de bestämmelser som finns angående skadeförebyggande åtgärder? Skall enskilda samebyar som nu försöker slåss för sin rätt vara tvungna att ligga ute med pengar, och hur länge?

Herr talman! Jag ber att få tacka Georg Andersson för svaret, men jag tycker att det var ett mycket nedslående svar. Jag trodde inte att regeringen så kategoriskt skulle slå fast att den inte har någon möjlighet att ingripa mot den här typen av fartyg. Utgångspunkten för debatten är inte ny. Vpk har parallellt med sjöfacken under många år agerat för att vi skall slippa s.k. bekvämlighetsflaggade eller fiffelflaggade fartyg i svenska vatten och hamnar samt för att Sverige skall arbeta också internationellt för att få stopp på denna trafik. Så händer den här fruktansvärda fartygsolyckan med Scandinavian Star. Det som har spelats upp efter denna olycka visar med all önskvärd tydlighet att de som har pläderat för ett svenskt öppet register i dag borde börja tänka sig för. Jag är glad över att regeringen i varje fall inte nu har sådana planer. Det är gott och väl. Katastrofen med Scandinavian Star var alltså ingen naturkatastrof. Tvärtom, den visar att fartyg som Black Prince, som fr.o.m. juni månad kommer att trafikera Göteborg-Fredrikshamn, bygger på samma affärsmässiga idé. Passagerarna och besättningen kan då inte känna sig trygga. Vi vet att det fungerar på det sättet. Jag vill därför fråga Georg Andersson: Vad bygger regeringen sitt kategoriska ställningstagande på, att regeringen inte har någon möjlighet att förbjuda den här typen av fartyg, inte ens efter det som har hänt under våren och som så många människor förfasar sig över? Jag vill anföra ett citat av Anders Lindström där han säger: ”Kan det verkligen vara så illa att de ekonomiska intressena i bekvämlighetssjöfarten är politiskt starkare än omsorgen om människoliv och miljö?”
Herr talman! Det citat som Viola Claesson avslutade sitt inlägg med kan inte vara riktat mot den svenska regeringen. Den har inte vidtagit åtgärder av det slaget. Jag vet inte vad Viola Claesson tänker sig för åtgärder från svensk sida för att förbjuda dessa fartyg att gå in i svensk hamn. Havsmarknaden är i princip fri och genom internationella regler skall sjöfarten underlättas. Det är i grunden en bra princip. Om varje land skulle tillämpa sin speciella standard när det gäller fartygsutrustning och besättning skulle detta på ett allvarligt sätt försvåra internationell sjöfart. Vi kan emel lertid göra — och vi gör — insatser genom att verka för en skärpning av de internationella reglerna och för att skärpa kontrollen och säkerheten samt för att intensifiera hamnstadskontrollen. Från svensk sida har vi klart markerat vår ståndpunkt och vi fortsätter att göra det. Vi har klart och entydigt tagit ställning mot ett eget internationellt register för svensk bemanning. Vi ser också med stort allvar på ”fenomenet” Black Prince. Den svenska regeringen har redan deltagit i ett nordiskt statssekreterarmöte där detta har diskuterats. Vi har för avsikt att fortsätta att driva den här frågan. För dagen kan jag inte säga mera, men när det gäller den svenska regeringens inställning i denna typ av frågor är den med all önskvärd tydlighet framförd. Jag hoppas att också Viola Claesson kan visa respekt för att den svenska regeringen måste följa internationella regler.
Herr talman! Georg Andersson har inte angivit vilken internationell konvention eller regel som gäller just i det här sammanhanget. Det norska internationella sjöfartsregistret, NIS, vars flagg dessa fartyg går under, har inte rätt att trafikera norska hamnar. Detta är just en särbestämmelse.

Herr talman! Lennart Brunander har ställt frågan om jag är beredd att ge taxiägare som dels kör skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, dels kör vanliga taxiresor för allmänheten dispens från kravet att installera kvittoskrivande taxametrar. I fordonskungörelsen föreskrivs att ett fordon som används i taxitrafik skall vara försett med taxameter av godkänd typ. Om det finns särskilda skäl får den länsstyrelse som har meddelat tillståndet till taxitrafik medge undantag från denna skyldighet. Transportrådet får meddela föreskrifter om undantag för vissa slag av transporter eller fordon från skyldigheten att i taxitrafik ha taxameter. Med anledning av regeringens trafikpolitiska proposition beslöt riksdagen våren 1988 om en fortsatt avreglering av den yrkesmässiga trafiken. Behovsprövningen av tillstånd till taxitrafik avskaffas härigenom den 1 juli 1990. I samband därmed införs ett krav på kvittoskrivande och registrerande taxametrar. Ett sådant krav får bedömas vara ett allmänt konsumentintresse men motiveras också med den stora omfattning som de samhällsbetalda resorna har inom taxi. Mer än hälften av taxis intäkter härrör från sådana uppdrag och där det alltså är någon annan än resenären som står för huvuddelen av betalningen. Trafikutskottet liksom riksdagen anslöt sig till föredragande departementschefens bedömning att särskilda skäl skall krävas för att undantag skall kunna ges från kravet på taxameter. Som ett sådant särskilt skäl angavs att fordonet används uteslutande för avtalsbundna skolbarnstransporter. Några andra undantag från taxameterkravet finner jag inte befogat. De båda andra kategorier av samhällsbetalda taxitjänster som anges i frågan, nämligen färdtjänst och sjukresor, betalas så gott som undantagslöst genom debitering enligt taxameter. För sådana slag av transporter som alltså till huvuddelen bekostas av det allmänna, finner jag det i hög grad vara befogat att fordonet är försett med en kvittoskrivande och registrerande taxameter.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag måste nog säga att jag blev litet ledsen över att kommunikationsministern inte tycker att det finns anledning att ge en del av dessa taxiägare dispens från kravet på kvittoskrivande taxameter. Det är ett stort bekymmer för många av dem, framför allt på landsbygden. Beslutet har väl i första hand kommit till som ett resultat av storstadsproblem, och mindre på grund av förhållanden på landsbygden. Många av dessa taxiägare kör ganska få taxiresor med taxameter. I mycket stor utsträckning är verksamheten uppbyggd på skolresor. Man måste ha ganska många bilar för att kunna klara den servicen i kommunerna. De kör ganska få resor per bil som vanliga taxiresor. Därför blir investeringskostnaden stor för dem, mycket stor i förhållande till den inkomst de får på dessa resor. De har inte heller stora inkomster i övrigt, och därför blir detta en belastning. Kommunikationsministern säger att detta är ett konsumentintresse. Det är också ett mycket stort konsumentintresse att man kan upprätthålla den service som dessa taxiägare ger på landsbygden. Många av dem kanske kommer att lägga ned sin verksamhet på grund av att de får den här kostnaden, som de inte anser sig kunna bära. Det skulle vara mycket negativt för alla som bor på landsbygden. Jag undrar om det ändå inte skulle kunna finnas skäl, kommunikationsministern, att fundera över om det inte går att ändra på bestämmelsen eller policyn att man inte får köra några vanliga taxiresor för att få dispens. Det vore mycket angeläget för människorna på landsbygden med en sådan förändring.
Herr talman! Denna fråga har diskuterats i olika sammanhang. Man kan naturligtvis teoretiskt göra förändringar. Frågan blir då vilken gränsdragning man skall göra. I förordningen har man gett möjlighet till dispens i de fall där fordonet används uteslutande för avtalsbundna skolbarnstransporter. Det blir aktuellt i vissa glesbygdsområden. En annan dispensgrund är om skriftligt avtal om transporterna föreligger. Ytterligare en dispensgrund är Om man gjorde en utvidgning och sade att om man kör en viss andel taxiresor av vanligt slag därutöver skulle man vara befriad, skulle det naturligtvis uppstå ett omöjligt gränsdragningsproblem för ifrågavarande bilar. För övrigt är det i sådana fall mycket svårt att på förhand konstatera om det rör sig om en tiondel taxiresor, en femtondel osv. Detta är en ganska flexibel verksamhet.
Herr talman! Man förenklar naturligtvis inte denna fråga om man inför en regel där man skall bedöma om vanliga taxiresor sker i liten eller stor omfattning och om man då skall kunna ge dispens. Men det är inte heller nödvändigt att det alltid skall vara så enkelt. Ibland måste man också ge sig in och lösa frågor som är litet svårare. Denna fråga skulle kunna vara en sådan. Det är väsentligt för att man skall kunna upprätthålla servicen ute på landsbygden. Detta gäller inte taxiägarna i första hand, utan de människor som skall åka taxi. Lägger en taxiägare ner sin verksamhet ute på landsbygden får människorna där mycket stora kostnader för sina taxiresor, eftersom de då får höga framkörningsavgifter. Den utvecklingen accentuerades när vi fick beställningscentraler. Det här är ett nytt bekymmer som drabbar landsbygden. Jag tycker att det skulle vara mycket angeläget om kommunikationsministern ville fundera över om det inte går att göra en sådan här förändring. Det är i alla fall inte omöjligt.
Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att verka för att större del av väganslaget kommer glesbygdens vägnät till godo. Anledningen till frågan är att en långt gående förslitning har skett på vägarna i Norrlands inland till följd av överföring av timmertransporter från Norrlandsälvarna till vägnätet och att de befintliga resurserna inte räcker till för glesbygdens vägnät. De problem som Sten-Ove Sundström tar upp aktualiseras ofta genom uppvaktningar, i brev och i andra sammanhang. Jag är därför fullt medveten om att länsvägarna på många håll är i behov av åtgärder för att standarden skall bli fullt tillfredsställande. Det är främst länsstyrelsens uppgift att prioritera vilka objekt som skall komma till utförande på länsvägnätet och vilka objekt på det enskilda vägnätet som skall få bidrag till byggnadsåtgärder. Även om Norrbottens län fått en relativt stor andel av de totala väganslagen vid anslagsfördelningen mellan länen är jag medveten om att detta inte är tillräckligt för att uppnå en fullgod standard på alla vägar i länet. Förhål landet är likartat på andra håll i landet, men regeringen har inte funnit det möjligt att anslå mer medel till väghållningen via statsbudgeten. Som en konsekvens härav har regeringen i den näringspolitiska propositionen föreslagit att en utredning om kompletterande finansiering av väghållningen skall genomföras. Med en sådan finasiering tillförs ökade resurser som gör det möjligt att totalt sett genomföra fler åtgärder på vägnätet i landet, vilket också kommer Norrbotten till del. Jag har med andra ord redan medverkat till att föreslå åtgärder som syftar till att öka de medel som erfordras för en bättre väghållning och jag är beredd att även i fortsättningen verka i samma riktning.
Herr talman! Låt mig tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är i korthet, som har nämnts här, att det sker en långt gående förslitning av glesbygdens vägnät. Många av de mindre länsvägarna och framför allt vägarna inom det lågtrafikerade vägnätet är särskilt utsatta. Eftersom bilen oftast är det enda färdmedlet för all samhällsservice i glesbygden finns det naturligtvis stora krav på framkomlighet dygnet runt och året runt på det utsatta vägnätet. I den allmänna debatten, inte minst i denna kammare, har de stora kommunikationsprojekten dominerat. Här talar vi om Öresundsbro och mångmiljardsatsningar på järnvägsnätet. Det är vällovligt och positivt för framtiden. Människorna i glesbygden får dock ofta uppfattningen att vi har glömt dem, när de märker att de får väldigt små resurser just till det lågtrafikerade vägnätet. Jag noterade i kommunikationsministerns svar att åtgärder är på gång. Jag tycker att det är glädjande när kommunikationsministern säger att han är ”beredd att även i fortsättningen verka i samma riktning”. Jag räknar med att detta i synnerhet gäller det lågtrafikerade glesbygdsvägnätet.
Herr talman! Jag vill bara understryka att jag har stor förståelse för de problem som Sten-Ove Sundström har tagit upp. Alla som färdas ganska flitigt på landets vägar kan inte undgå att lägga märke till att det sker förslitning och att behoven av medel ökar alltmer och i en takt som inte är möjlig att tillgodose via statsbudgeten. Jag hyser därför förhoppningar om att vi med det utredningsarbete som nu läggs ut i syfte att få till stånd en kompletterande finansiering med brukaravgifter och näringslivsmedverkan när det gäller infrastruktursatsningar totalt sett skall kunna öka resurserna. Jag finner det angeläget att i ett sådant läge också bättre än hittills kunna tillgodose glesbygdens behov av insatser för vägnätet.
Herr talman! Låt mig då bara säga att jag delar statsrådets förhoppning att de åtgärder som diskuteras skall lätta på trycket och att vi därmed skall kunna lägga större resurser just på glesbygdens vägnät.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilken tidplan jag arbetar efter i det fortsatta arbetet med en bro över Öresund. Jag räknar med att så snart som möjligt kunna träffa min danske kollega för att med honom diskutera och komma överens om det fortsatta gemensamma arbetet angående en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige och bl.a. tidplanen för detta. Före ett sådant möte är jag inte beredd att vidare uttala mig i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ser det som synnerligen positivt. De senaste månaderna har inneburit åtskilliga fall framåt för Öresundsfrågans lösning. Närmare än så här har vi förmodligen aldrig någonsin tidigare varit. En dansk utredning kom i vintras fram till att en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle vara positiv inte enbart ur svenskt perspektiv utan också för Danmark. Detta är till stor del en ny inställning. Problemen i Köpenhamnsområdet är i dag så uppenbara, att satsningar på infrastruktur framstår som oundgängligen nödvändiga. Efter en folketingsdebatt blev det alltmer uppenbart för regeringspartierna att det nu gäller att driva frågan framåt. För några månader sedan gjorde också det danska socialdemokratiska partiet samma ställningstagande, vilket innebar en tämligen klar positionsförskjutning. Den 20 april fattade så det svenska socialdemokratiska partiet efter många års vånda samma beslut. Därmed har i princip samtliga pusselbitar fallit på plats. Det råder en samsyn inte enbart när det gäller ett ja till en fast förbindelse, utan det finns också en gemensam inställning att det skall vara en bro, att den skall gå mellan Malmö och Köpenhamn, att den skall innehålla dubbelspår för järnväg och en fyrfilig väg och att den skall finansieras utan några skattemedel. Bakom detta ställningstagande står med all rimlig sannolikhet en mycket klar majoritet både i den svenska riksdagen och i det danska folketinget. Att kommunikationsministern nu förklarar att diskussioner skall föras mellan den svenska och den danska regeringen är, som jag ser det, ytterligare ett steg på vägen mot en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Jag tackar för det.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om regeringen avser vidta någon åtgärd inom SJ för att möta konkurrenter inom transportsektorn och förbättra arbetsmiljön i gamla lok och vagnar. SJ har de senaste åren fått förutsättningar för att utvecklas till ett modernt och konkurrenskraftigt transportföretag och befinner sig för närvarande i en viktig omstruktureringsfas. Glädjande nog har det också visat sig att SJ förmått att utnyttja dessa förutsättningar till att erbjuda nya och bättre tjänster åt både godskunder och resenärer. Ombyggnaden av lok och vagnar ingår i ett miljöprogram som SJ tagit fram och där åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är en del. Miljöprogrammet tar också upp hur järnvägstrafikens negativa miljöpåverkan i stort kan begränsas. Jag utgår från att SJ fäster stor vikt vid utformningen av personalens arbetsplatser när lok och vagnar nu byggs om. Då Maggi Mikaelsson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Viola Claesson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Frågan är ställd mot bakgrund bl.a. av den mycket dåliga arbetsmiljö som de gamla loken ger. Lokförare, bl.a. i Vännäs och i Norrland i övrigt, har agerat och framhållit att de anser att det är en felsatsning att för ett par hundra miljoner rusta upp gamla lok från 50-talet. De tycker att detta rimmar dåligt med den inriktning på framtiden, där järnvägen skall spela en större roll än hittills, som har utlovats. Jag skulle väldigt gärna vilja påminna kommunikationsministern om en debatt som vi hade tidigare, då kommunikationsministern klagade över hur det var att resa med sovvagn från hans hemort hit ner till Stockholm. Det var minsann inte särskilt bekvämt. Med denna utgångspunkt tycker jag att det hos kommunikationsministern borde finnas förståelse för lokförarnas situation och för deras uppfattning om vilka investeringar som borde göras. Jag delar helt lokförarnas uppfattning att det vore bättre att satsa på ny rullande materiel i stället för att reparera dessa gamla lok. Jag undrar om Georg Andersson med tanke på att han själv har rest med skraltiga tåg hit ner till Stockholm inte borde ha förståelse för att nyinvesteringar i det här fallet vore en rejälare satsning för framtiden.
Herr talman! Jag vill kommentera vad Viola Claesson sade, inte därför att mina personliga resor åberopats utan därför att jag naturligtvis tycker att det är angeläget att man ställer höga krav på arbetsmiljön. Jag har inhämtat uppgifter om vad som ligger till grund för frågan. Det planeras nu en ombyggnad av ett antal äldre lok, som framför allt används i tung godstrafik. Lokförare har vid en uppvaktning för SJ-ledningen anfört synpunkter. De har också framfört krav på ljudisolering och vissa andra förbättringar. Det har sagts mig att SJ fäster stor vikt vid den ergonomiska utformningen av förarplatserna när loken nu byggs om och att en preliminär ombyggnadsplan har redovisats för de fackliga organisationerna. Enligt SJ är man överens med facket om hur den här ombyggnaden skall gå till. Jag vill slutligen notera att en ombyggnad av de här loken beräknas kosta ca 5 milj.kr. per lok, medan en investering i nya lok kostar mellan 20 och 25 milj.kr. Det är klart att det är en viktig faktor vid SJs ställningstagande till om man skall reparera eller nyinvestera. Men det beslutet måste jag med förtroende överlämna till SJ och dess ledning.
Herr talman! Liksom lokförarna beklagar jag den uppfattningen. Om man vill satsa rejält inför framtiden, tror jag inte att det i längden lönar sig eller i Övrigt är en riktig satsning att reparera så väldigt gammal materiel som det här är fråga om. Lokförarna, som ju är de som drabbas av den här arbetsmiljön, anser inte att en reparation av de gamla loken är tillräcklig, utan de kräver inför framtiden en rejälare satsning, något som även vpk gör. Jag förstår av Georg Anderssons inlägg i debatten att det skulle finnas förutsättningar för honom att lägga sig i vad SJ gör eller inte gör, eftersom han säger att det just i det här fallet inte skulle finnas anledning att göra det. Men när vi tar upp dessa frågor handlar det givetvis också om sovvagnar och persontransporter och inte enbart om godstransporter.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat statsrådet Lindqvist om regeringen har för avsikt att ge kommuner och landsting större möjligheter till flexibilitet vid byggande av vårdoch serviceboende utan att de förlorar rätten till bostadslån. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utgångspunkten för den sociala bostadspolitiken är allas rätt till en bra bostad. Det innebär också att människor, trots funktionsnedsättningnar och sjukdom, skall ges möjlighet att bo och leva i vanliga bostadsområden. Grunden för bostadsstödet är att det är fråga om fullvärdiga bostäder. För kollektiva boendeformer som gruppboende och ålderdomshem finns möjligheter att göra avsteg från kraven på utrustningsoch utrymmesstandard under förutsättning att detta kompenseras av intilliggande gemensamma utrymmen och utrustning. Regelsystemet i sig utgör därför enligt min mening inget hinder för kommuner och landsting att uppnå en flexibilitet i byggandet av olika boendeformer. När det gäller samlokalisering är utgångspunkten för regelsystemet att inte skapa nya institutioner. Inte heller detta anser jag hindra kommunerna från att i sin planering forma väl fungerande lokala lösningar. Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med planoch bostadsverket följa upp och analysera hittillsvarande kunskap om och erfarenheter av gruppboende för äldre. Uppdraget kommer att redovisas efter sommaren. Jag anser det angeläget att kommuner och landsting kan forma gruppboende så att det ger de boende bra villkor. Det innebär att förutsättningar för lämpliga lokala lösningar måste ges.
Herr talman! Bostäder för psykiskt sjuka bör byggas för att tillgodose de boendes behov och inte för att i första hand stämma med lånebestämmelser som kanske har utformats utan tillräcklig hänsyn tagen till de boendes önskemål och de lokala förhållandena. Jag noterar att bostadsministern delar min uppfattning om nödvändigheten av att se till de lokala förhållandena. I Stockholm är det ont om både tomtmark och personal. På Kungsholmen i Stockholm har man nu planerat att bygga ett behandlingshem och gruppbostäder för yngre psykiskt sjuka. Man har emellertid fått besked om att om dessa samlokaliseras kan inte statliga bostadslån utgå. En samlokalisering skulle möjliggöra ett mer flexibelt utnyttjande av personalen. Men framför allt är behovet stort, eftersom det är så ont om tomtmark i innerstaden. Man får inte heller bygga fler gruppbostäder för åldersdementa i detta hus, men man tycks kunna gå runt detta genom att göra gruppbostäder och kalla dem för ålderdomshem. Jag uppfattar bostadsministern på ett sådant sätt att det finns möjligheter att göra avsteg från bestämmelserna, och då är det väl snarast på det sättet att länsbostadsnämnderna inte har full kunskap om dessa möjligheter. Det är därför viktigt att man i samband med socialstyrelsens översyn informerar om dessa möjligheter, så att de boende, de psykiskt sjuka, och personalen inte kommer i kläm.
Herr talman! Jag kan dela uppfattningen att om det finns brister när det gäller informationen skall dessa naturligtvis rättas till. Jag vill understryka att det är nödvändigt att man kan göra de lokala lösningar som passar bäst från lokala utgångspunkter. Det viktiga måste då vara att de som skall bo i dessa bostäder kan bo på ett fullvärdigt och bra sätt. Jag förmodar att vi är överens om att det skall vara fråga om bra bostäder. Beträffande samlokaliseringen går det inte att ange exakta gränser för vad den skall handla om. Det måste få ske avvägningar utifrån lokala förhållanden. Men det viktiga är, vilket jag tror att vi kan vara överens om, att det inte är nya institutioner som byggs, eftersom meningen var att människor skulle komma ut till ett boende i samhället. Från dessa mer allmänna utgångspunkter måste bedömningarna sedan göras. Och om det finns några missförstånd i den information som har gått ut är det angeläget att de rättas till.
Herr talman! Dessa missförstånd är ganska dyrbara. Jag har under det senaste halvåret åkt runt ganska mycket i Sverige och varit med om invigningar av nya gruppbostäder där det t.ex. har funnits 14 kök på 12 åldersdementa som inte kunde klara av att använda köken. Dessa människor behövde gemensamhetskök. Jag har sett gruppbostäder där det är långa korridorer, eftersom lägenheterna inte fick vetta mot gemensamhetsutrymmen. Människor har där haft svårt att hitta hem till sin bostad. Ett gemensamhetsutrymme mot vilket dessa bostäder hade vettat hade varit en bättre lösning för de boende. Men såvitt jag förstår har vi en samsyn när det gäller att det skall vara fråga om ett bra boende för dem som skall bo i dessa bostäder. Och då måste det vara möjligt att man låter dessa bostäder få se ut på litet olika sätt.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av vissa uppgifter om asylsökande som avvisats från Sverige till Polen samt sådana som varit på väg till Sverige men som av de polska myndigheterna avvisats till sina hemländer. Mitt svar till Gudrun Schyman är att Sverige inte kommer att vidta några särskilda åtgärder i anledning av detta. Det är i första hand en polsk angelägenhet. Sverige för emellertid en kontinuerlig dialog med de polska myndigheterna i flyktingfrågor. Så sent som den 26 april i år mottog regeringstjänstemän från utrikesoch arbetsmarknadsdepartementen en polsk regeringsdelegation. Därvid framkom det att 750 asylsökande har inkvarterats i SwinoujSie. Av dessa har 260 avvisats från Sverige. Dessa siffror kan jämföras med de ca 8 000 asylsökande som sedan september 1989 har kommit till Sverige via Polen och som nu är föremål för utredning här. Den svenska regeringen är väl medveten om det ekonomiska läge som Polen för närvarande befinner sig i. Inom ramen för det svenska biståndet har 300 milj.kr. ställts till förfogande för Polen, varav 5 milj.kr. har avsatts för Svenska röda korset, att utnyttjas i samverkan med dess polska systerorganisation. Det är vår förhoppning att situationen för de 750 asylsökande kommer att lösas inom en snar framtid. Då Gudrun Schyman, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Berith Eriksson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret. Faktum är ju att Polen inte har undertecknat flyktingkonventionen och har därmed inte förpliktat sig att inte skicka flyktingar vidare till deras hemländer, varken de flyktingar som har nått Sveriges gräns och avvisats eller de flyktingar som har varit på väg till Sverige. Flyktingströmmen från Polen har helt upphört. Men många flyktingar har resan genom Polen som ett led i sin resa till Sverige. Anser invandrarministern att resa genom ett annat land är tillräcklig grund för en direktavvisning enligt principen om tredje land? Finns det undantag eller gäller principen om tredje land alla länder?
Herr talman! Det är inte alltför länge sedan som vi hade en diskussion omkring detta i en frågestund här i kammaren. Det finns ingen anledning till någon ändrad bedömning i dag. Polen har sagt sig vara på väg att skriva under FNs flyktingkonvention. Polen har tagit upp en diskussion med FNs flyktingkommissariat och förbereder ett undertecknande. Vid den dialog som vi har fört med Polen har det sagts att Polen har för avsikt att agera gentemot de asylsökande som kommer till Polen på samma sätt som om Polen hade accepterat FNs flyktingkonvention. Mot denna bakgrund har invandrarverket bedömt att Polen kan betraktas som ett första asylland. Och jag har ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen.
Herr talman! Det sägs att flyktingar som är på väg till Sverige men inte når Sveriges gräns skulle vara enbart en polsk angelägenhet. Det är helt klart att Polen har avvisat människor tillbaka till deras hemländer när de har varit på väg till Sverige. Det beror på att Polen vet att Sverige skickar tillbaka dessa människor dit och att Polen inte har ekonomiska möjligheter eller någon uppbyggd organisation för att ta emot dessa flyktingar.

Herr talman! Nu kom vi in på det som jag från början uppfattade att frågan handlade om, nämligen frågan om hur Polen klarar att ta hand om de asylsökande som Polen har och som man prövar, precis som vi gör i Sverige, skälen för. Som jag sade i mitt svar är jag medveten om att Polen befinner sig i ett besvärligare ekonomiskt läge än Sverige. Då tycker jag ändå att vi skall titta litet på vad det är för proportioner det handlar om. I dag diskuterar vi alltså vad Polen har för möjligheter att inhysa 750 asylsökande, medan man prövar deras skäl. Invandrarverket i Sverige har i dag förläggningar för 30 000 människor som är asylsökande.
Herr talman! Då är vi tillbaka vid vad jag sade i mitt första inlägg: Vilka garantier har vi för att flyktingar får en rättssäker prövning i Polen, att det rör sig enbart om 750, att det inte är fråga om många fler som direktavvisas? Faktum är att det inte kommer fler flyktingar till Sverige den vägen.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag — mot bakgrund av vissa uppgifter i massmedia — är beredd att ta initiativ till att alla asylsökande tvingas genomgå HIV-test. Socialstyrelsen, som är ansvarig tillsynsmyndighet, utfärdade år 1988 allmänna råd om hälsovård för flyktingar och asylsökande. Enligt dessa är det angeläget att flyktingar från områden där HIV-smittan är utbredd samt personer med riskbeteende eller sådana som utsatts för sexuella övergrepp informeras om HIV/aids och erbjuds provtagning. Socialstyrelsen har därefter i en skrivelse i april i år till statens invandrarverk och smittskyddsläkarna framhållit att ett sådant erbjudande alltid bör lämnas. Styrelsen avser att revidera sina allmänna råd i enlighet härmed. I dag erbjuds på flera utredningsslussar och många förläggningar regelmässigt ett HIV-test som en del av hälsokontrollen. Erbjudandet accepteras av praktiskt taget samtliga. Aids-delegationen uttalade så sent som i förra veckan att det med hänsyn till den fortsatta utbredningen av HIV-smitta i världen är angeläget med ytterligare utökad HIV-testning. Delegationen rekommenderar därför att alla som söker uppehållstillstånd erbjuds ett HIV-test som en naturlig del av en hälsokontroll. Jag bedömer att det mycket snart blir möjligt att erbjuda alla asylsökande och flyktingar på utredningsslussar och förläggningar HIV-testning inom ramen för hälsoundersökningen. Avslutningsvis vill jag informera om att en särskild arbetsgrupp knuten till aids-delegationen avses att arbeta vidare med frågor om HIV och invandrare. Arbetsgruppen kommer bl.a. att diskutera tillämpning och rutiner för HIV-testning. Gruppen skall också ta upp frågan om informationsoch utbildningsinsatser för invandrare och berörda personalgrupper. Mot den bakgrunden bedömer jag att tillräckliga åtgärder vidtagits beträffande HIV-testning för de personer som Sten Andersson berör i sin fråga.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
I media kunde vi läsa för 14 dagar sedan att det bland vissa grupper asylsökande fanns ett stort antal HIV-smittade. De kom från s.k. högriskländer. Jag förstår att man har tagit allvarligt på frågan. Men fortfarande handlar det om att test erbjuds, att man skall och bör och att man skall informera. Jag skulle egentligen vilja fråga statsrådet vad det är som hindrar att vi inför en bestämmelse som säger att den som kommer hit till Sverige och söker asyl tvingas genomgå aidstest, oavsett från vilket land han kommer? Då slipper vi också diskriminering av människor från vissa länder. Aids är ju en ytterst allvarlig sjukdom. Vad är det som hindrar statsrådet att ta initiativ till ett förslag som innebär att samtliga asylsökande tvingas genomgå HIV-test?
Herr talman! Det finns en mycket bred uppslutning — det är jag alldeles övertygad om — kring att vi skall gå fram den väg som vi har valt att gå, nämligen att vi erbjuder HIV-test. Det faktum att erbjudandet, som jag sade tidigare, accepteras av praktiskt taget samtliga gör att det är fullt möjligt att gå fram den vägen. Självfallet kräver det att vi ger information och utbildning till personalen på förläggningarna, så att den kan ge asylsökande och flyktingar adekvata uppgifter om HIV-smittan. Ofta vet de inte särskilt mycket om den när de kommer hit. Jag kan tillägga till min faktaredovisning att en utbildningsplan diskuteras av socialstyrelsen och invandrarverket. Man skall börja en basutbildning för förläggningspersonalen under våren.
Herr talman! Som jag sade tidigare bedrivs i Sverige en intensiv verksamhet för att informera riskgrupperna, där sjukdomen kan antas vara mer vanlig än på andra håll. Jag tycker inte det är någon form av partipolitiska poäng när jag säger: Låt alla som söker asyl i Sverige, med tanke på HIV-smittans och aids fruktansvärda konsekvenser, tvingas att genomgå test. Var och en som inte vill bli testad och som kanske är smittad kan förstöra enormt. Det kan få enorma konsekvenser. Jag tror inte att statsrådet skulle förlora någonting om hon skulle medverka till att tvinga alla asylsökande till HIV-test, oavsett varifrån de kommer.

Herr talman! Bo Hammar har frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta i anledning av en dom, där hovrätten över Skåne och Blekinge i två fall förklarat att beslut om s.k. kommunarrest skulle stå i strid med regeringsformen. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Mitt svar till Bo Hammar är att regeringen inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd i anledning av en dom som ännu inte vunnit laga kraft. Jag vill i sammanhanget erinra om att min företrädare tillsatte en kommitté med uppgift att se över den s.k. terroristlagstiftningen. Syftet med översynen är att effektivisera bekämpningen av terroristdåd med beaktande av intresset av högt ställda krav på rättsäkerhet för den enskilde. Kommittén överlämnade sitt betänkande i december. Remissförfarandet har nyss avslutats, och jag räknar med att regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag i ämnet under hösten.
Herr talman! Jag vill tacka Maj-Lis Lööw för svaret på min fråga till justitieministern. Jag lägger mig inte i arbetsfördelningen i regeringen, men jag tycker ändå att det här är en viktig grunlagsfråga som jag gärna hade diskuterat också med justitieministern, inte bara med Maj-Lis Lööw. Lyckligtvis är det, herr talman, ytterst sällsynt i vårt land att en hög domstol säger att ett regeringsbeslut eller en lag står i uppenbar motsättning till grundlagen. Det är vad hovrätten i Skåne och Blekinge har gjort med anledning av en dom om kommunarrest. Detta är en sex år gammal historia. Jag tycker att det finns anledning för regeringen att fundera vidare på denna fråga. Domstolen har fattat ett ganska häpnadsväckande beslut. Även om domen inte har vunnit laga kraft, står den i överensstämmelse med vad HD tidigare har sagt. Vidare finns det en beskrivning av regeringens ställningstagande som jag tycker är ganska sublim. Man säger att de här personerna inte misstänks för något brott utan för att befinna sig i ett mentalt förberedelseskede som ännu inte nått så långt att förberedelse till brott i brottsbalkens mening kan misstänkas föreligga. Domstolen finner — med all rätt, tycker jag — att det här står i uppenbar strid mot den svenska grundlagen. Jag vill fråga invandrarministern om hon har studerat den här domen närmare och vad regeringen just nu ämnar göra — något måste omgående göras här — i fråga om kommunarresten.
Herr talman! Jag tror att Bo Hammar med sina utomordentligt goda kunskaper i konstitutionella frågor mycket väl förstår att det skulle vara synnerligen märkligt om ett statsråd här i kammaren kommenterade en dom som inte ens vunnit laga kraft. Bo Hammar nämnde högsta domstolen. Jag vill påpeka att högsta domstolen så sent som i höstas gjorde en annan bedömning när det gällde grundlagsenligheten i den här frågan. För övrigt kan jag nämna att vi följer frågan kontinuerligt för att pröva om det är möjligt att göra förändringar beträffande den s.k. kommunarresten. Detta har bl.a. lett till att vi förra året kunde göra en omprövning när det gällde två utvisningar och något kommunarrestärende. I något fall kunde vi också åstadkomma lättnader. Oavsett utslaget i hovrätten följer vi, som sagt, frågan kontinuerligt för att pröva om det finns anledning att göra några förändringar.
Herr talman! Jag brukar inte ta upp frågor här i kammaren som rör beslut av domstolar eller diskutera enskilda fall på detta sätt. Men det här fallet är unikt i och med att det handlar om en paragraf i regeringsformen — 11 kap. 14 § — som praktiskt taget nästan aldrig har behövt användas, och det är mycket bra. Nu går alltså en domstol in. Därför tycker jag att det finns speciell anledning att diskutera just den här frågan. Man finner ju att detta står i uppenbar strid mot den svenska grundlagen och mot vad som gäller beträffande frioch rättigheter. Jag vill fråga: Gäller beslutet fortfarande? Vad kommer att hända nu? Skall denna fråga dras i långbänk? Gäller beslutet om kommunarrest? Vad kommer att inträffa om den här domen vinner laga kraft?
Herr talman! Jag har ingen anledning att i dag spekulera i hur det kommer att bliom den här domen kommer att vinna laga kraft eller om den kommer att överklagas, eller vad nu utgången blir. Jag har redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit i frågan, oavsett vad som händer när det gäller domen.

Herr talman! Birger Hagård och Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag avser att föreslå att ett nytt statsbidragssystemet för skolväsendet utformas så, att de fristående skolorna inte missgynnas. Ann-Cathrine Haglund har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga de fristående skolornas existens. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Låt mig först hänvisa till det svar som jag gav i kammaren den 27 mars på en liknande fråga från Claes Roxbergh. Inom utbildningsdepartementet pågår för närvarande ett arbete med förändringar i statsbidragssystemen beträffande skolväsendet. Detta kommer att beröra också statsbidragen till de fristående skolorna, eftersom dessa tekniskt är kopplade till den offentliga skolans statsbidrag. Vad resultatet av detta arbete kan tänkas bli är det ännu för tidigt att gå in på. Jag räknar med att regeringen skall kunna förelägga riksdagen förslag i dessa frågor i höst. Fram till dess gäller det nuvarande statsbidragssystemet. Det bygger på att en fristående skola i statsbidrag för sina elever erhåller vad staten med säkerhet sparar på statsbidrag till det offentliga skolväsendet för dessa elever. Låt mig då påpeka att det med utgångspunkt häri inte är relevant att tala om en genomsnittskostnad per elev i t.ex. grundskolan, utan att beräkningen bör avse en marginalkostnad. Denna är normalt betydligt lägre. För de skolor som har akuta ekonomiska problem har jag hänvisat skolorna till kontakter med resp. kommun för att hitta lösningar. I flera fall har kommunerna också skjutit till extra kommunala bidrag. Waldorfskolan i Norrköping, som nu är aktuell, fick t.ex. ett extra bidrag på 1,1 milj.kr. före jul. Detta är enligt uppgift slut. Om ytterligera kommunalt bidrag skall lämnas i ett sådant fall eller om andra lösningar skall undersökas är en sak för resp. kommun och skola att diskutera. Några åtgärder från regeringens sida är således för närvarande inte aktuella.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Persson för svaret på de frågor som Ann-Cathrine Haglund och jag har framställt. Ann-Cathrine Haglund är på grund av tjänsteresa i Frankrike tyvärr förhindrad att vara här i dag. I hastigheten råkade statsrådet förväxla våra frågor. Det var jag som frågade hur man kan trygga de fristående skolornas existens. Ann-Cathrine Haglund frågade om statsrådet avser att föreslå att ett nytt statsbidragssystem utformas som är sådant att de fristående skolorna inte diskrimineras. Den här förväxlingen spelar dock ingen roll. Frågorna rör sig ju ändå om samma sak. Tyvärr kan man konstatera att de fristående skolorna för närvarande har stora problem. Waldorfskolan i Norrköping, Rudolf Steinerskolan, är stängd sedan tre veckor tillbaka på grund av brist på medel. Detta gör att i synnerhet det sista avsnittet i statsrådets svar får mig att aktualisera frågan om det behövs tvingande regler i det nya statsbidragssystemet också för de kommunala bidragen. Den frågan var uppe 1988 här i riksdagen. I budgetpropositionen sade statsrådet Göran Perssons företrädare — det framgår av det då aktuella betänkandet — att han ansåg det vara ”rimligt att en kommun betalar bidrag till en fristående skola för elever som är mantalsskrivna i kommunen med ett belopp som i princip motsvarar den besparing kommunen gör genom att slippa betala t.ex. skolmåltider och läromedel”. Statsrådet var dock inte beredd att förorda en absolut regel med denna innebörd. ”De flesta kommuner får betala redan i dag enligt denna princip”, sade statsrådet då. Utskottet anslöt sig till vad som hade anförts i propositionen. Det står i det aktuella betänkandet: ”Har skola godkänts enligt skollagens föreskrifter så att barn i kommunen har rätt att fullgöra sin skolplikt där, följer därav som en logisk konsekvens att barn vid sådan skola bör få del av förmåner om vilka kommunen beslutar beträffande skolpliktiga barn. Eljest skulle barn till vissa kommuninvånare särbehandlas.” Likställigheten ifrågasätts nu. I Norrköping t.ex. står man för 7 70, i Kal mar för 100 96 och i Örebro för 60 20 av de kommunala kostnaderna. Är inte det ett tillräckligt skäl för att också ta upp de här frågorna?
Herr talman! Först vill jag framhålla att jag beklagar att frågorna förväxlades. Jag är dock glad över att det blev så, att bara en av er tog emot svaret på de båda frågorna. Det handlar om tre saker när det gäller statsbidragen. För det första handlar det om det nuvarande statsbidragssystemet. Här kommer det en uppräkning till sommaren, och den uppräkningen blir relativt kraftig — i storleksordningen 20 90. För det andra har detta med överlevnadsbidrag diskuterats. Frågan behandlades här i kammaren så sent som förra veckan. Kammaren uttalade då, och det tycker jag är riktigt, att man avvaktar det tredje inslaget — det kommande statsbidragssystemet, den långsiktiga lösningen för de här skolorna och för skolsystemet i övrigt. Just nu arbetar vi i departementet med dessa saker. Avsikten är att frågan till sommaren skall gå ut på remiss till landets kommuner och andra berörda. Detta är sakläget. Det är alltså ganska många saker som just nu diskuteras. Vad jag här har nämnt gäller den statliga delen. Sedan har vi den kommunala delen, och den är något mera komplicerad. Här handlar det nämligen inte bara om vad man betalar när det gäller andelen interkommunal ersättning utan också om övriga insatser som kommunerna har gjort. Det finns exempel på fristående skolor som har mottagit hela skolanläggningar av en kommun för en symbolisk summa, exempelvis 1 kr., och på så sätt fått hela den investeringsdel som ligger i lokalkostnaderna efterskänkt av kommunen en gång för alla. I ett sådant läge är det naturligtvis inte rimligt att betala 100 90 av en interkommunal ersättning. Principiellt är det rimligt att kommunerna ger det stöd till eleverna i dessa skolor som de ger till övriga elever i grundskolan. Jag tror också att man på kommunalt håll delar den uppfattningen. Hur det sedan skall utformas i författningstext och i reglering av den kommunala verksamheten är jag i dag inte beredd att gå in på. Jag kan bara konstatera att det ser ut på olika sätt, och det beror på att kommunerna har valt att stödja dessa skolor på olika sätt, inte enbart via interkommunal ersättning.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det kan vara svårt att utforma en absolut mall, men de intentioner som slogs fast av riksdagen och regeringen 1968 var ändå rätt klara. En kommun -— i detta fall Norrköping — nonchalerar nu uppenbarligen öppet både regeringens och riksdagens uttryckta viljeyttring, och vad skall man då göra för att komma åt det? Eller anser statsrådet att Norrköpings kommun har agerat på ett riktigt sätt i det sammanhanget?
Herr talman! Jag tror att det är litet vanskligt att stå här i riksdagen och värdera en enskild kommuns insatser. Det finns ofta många omständigheter som vi inte känner till i ett sådant här sammanhang. Låt mig bara peka på en sak. Norrköping gavs så sent som i slutet av 1989 ett extra anslag på över 1 milj.kr. till just denna skolstiftelse. Utslaget på antalet elever höjer det naturligtvis den kommunala insatsen högst väsentligt, utöver de 7 9o av interkommunal ersättning som Birger Hagård talade om i sitt inlägg. Jag vill alltså inte gå in i en diskussion på den nivån — jag har varken förutsättningar eller anledning att göra det. När vi resonerar om det framtida statsbidraget skall däremot den frågeställning som Birger Hagård pekade på, nämligen kommunernas insatser för just dessa skolor, också tas upp till en principiell diskussion. Det finns, som Birger Hagård sade, en bakgrund i ett tidigare uttalande, såväl från riksdag som från regering, och det kommer vi naturligtvis att ta fasta på.
Herr talman! Jag är glad att den frågan kommer upp till beaktande. Även om den är komplicerad, tror jag inte att vi kan komma ifrån den i detta sammanhang. Ja, Norrköpings kommun sköt till 1 milj.kr. i detta fall, men det större beloppet gick tillbaka till kommunen för ett tomtlån — det kan också vara värt att notera. Samtidigt kan det sägas att den som har varit njugg länge har råd att i efterhand försöka att i någon mån kompensera den njugghet man tidigare har gett uttryck för. Nu är frågan också den vad man skall kunna göra för att klara den situation som har uppstått? Här har 200 barn varit utan skola i tre veckor. En konflikt håller på att segla upp mellan en fristående skola och en skolstyrelse, och vi är i någon mån medskyldiga, eftersom regeringen inte har gett tillräckligt klara direktiv för hur sådana situationer bör hanteras. Eller vad anser statsrådet?
Herr talman! Jag tror att vi skall låta dem som skapar konflikten lösa den. Här råder nu en konflikt mellan en kommun och en stiftelses skolstyrelse. Det finns en lång rad andra stiftelser och en lång rad andra kommuner i landet som agerar på exakt samma villkor — som riksdagen har lagt fast — som de här två parterna i Norrköpings kommun gör. Om det fungerar på andra ställen borde det också kunna fungera här. Då är inte lösningen att finna i att staten går in och talar om hur de två parterna skall uppträda, utan de borde kunna klara det själva. Det är den hållningen som jag har intagit när de har uppsökt mig för att få råd, hjälp och stöd för att lösa upp sin konflikt. Som vuxna och mogna företrädare för sina intressen bör de klara det själva, vilket jag också tror att de gör. Varken kommunen eller stiftelsen är betjänt av att det här utvecklar sig till en svårlöst konflikt. Det långsiktiga är statsbidragssystemet som sådant, och vi arbetar just nu med det i departementet. Ett sådant bidragssystem kommer att presenteras inför sommaren och gå ut på remiss till landets kommuner.
Herr talman! Jag hoppas att denna konflikt skall kunna lösas upp på det sätt som statsrådet Persson här säger, då det rör sig om vuxna och mogna människor. Samtidigt kan man inte komma ifrån det faktum att konflikten har kommit till stånd på grund av det mycket njugga bistånd som ges. Det är stor skillnad mellan att ge 7 Jo av de kommunala kostnaderna, som Norrköping ger, och att ge 100 76, som Kalmar ger. 60 Z6 i Örebro är något av ett medelvärde. Jag hoppas att fallet i Norrköping inte skall upprepas, men det är uppenbart att kommunen där inte har levt upp till de ambitioner som regering och riksdag har givit uttryck för så sent som för två år sedan. I övrigt hoppas jag att statsbidraget skall få en vettig utformning, kanske som vi moderater har föreslagit — jag ser ingen annan utväg — dvs. att det elevbaseras och att rättvisa på det sättet kan uppnås mellan fristående skolor och vanliga grundskolor och gymnasier.
Herr talman! Jag skall bara göra en enkel kommentar till det som Birger Hagård sade sist. Alla statsbidragsystem som konstrueras i skolväsendet kommer alltid att vara elevbaserade. Däri skiljer vi oss inte i uppfattning. Ni har uppfattningen att statsbidraget skall utgå som en elevpeng och att eleven med hjälp av den skall söka sig ut på en marknad och köpa sig den utbildning som han eller hon tycker är bäst. Däri ligger den ideologiska och sakliga skillnaden. Alla statsbidragssystem är i övrigt baserade på elevantal — det är självklart.
Herr talman! Det är helt uppenbart att vi moderater alltid har satt valfriheten i främsta rummet, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att göra detta. Vi ser ingen annan möjlighet än att elever och föräldrar skall kunna bestämma barnens skolgång, just i enlighet med den styroch anslagsproposition som riksdagen behandlade för inte så länge sedan. Där togs också intentionerna fram, dvs. största möjliga valfrihet för elever och föräldrar att kunna välja skola. Sedan är det bara fråga om hur mycket vi anser vara möjligt.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ett skattestopp för landstingen inte skall komma att påverka de landstingsdrivna folkhögskolornas existens. Inledningsvis kan jag konstatera att jag delar den syn Bertil Måbrink ger uttryck för — såväl när det gäller vikten av att korttidsutbildade får reella möjligheter att komplettera eventuella brister i sin utbildning som att folkhögskolan kan spela en viktig roll i detta avseende. Folkhögskolornas framtida verksamhet utreds för närvarande av folkhögskolekommittén, som skall ha slutfört sitt arbete i höst. Det finns för närvarande 128 folkhögskolor i Sverige. Knappt ett femtiotal av dem har landsting som huvudman. Av de fem folkhögskolor som finns i Gävleborgs län har fyra landstinget som huvudman. Jag anser inte att staten skall vidta några speciella åtgärder om ett landsting av ekonomiska eller av andra skäl finner anledning att lägga ned en folkhögskola.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Den socialdemokratiska landstingsgruppen i Gävleborgs län, som har majoritet i landstinget, har beslutat att föreslå en nedläggning av Gävle folkhögskola från halvårsskiftet 1991. Det skäl för denna nedläggning som har redovisats offentligt — det är möjligt att det finns något annat skäl, som jag inte känner till — är att landstinget måste spara 200 miljoner. Genom att lägga ner Gävle folkhögskola sparar man 3,8 miljoner. Göran Persson och jag är överens om folkhögskolornas betydelse, och det är bra. Han säger att staten inte skall vidta några speciella åtgärder om ett landsting vill lägga ner en folkhögskola av ekonomiska skäl. Det låter sig sägas, men ett faktum är att kommunsektorn mellan åren 1980 och 1988 har fått 35 miljarder mindre på grund av att staten har skurit ner statsbidrag och vidtagit andra åtgärder. Dessutom tänker regeringen nu föreslå att kommunalt skattestopp, och det förbättrar inte situationen för landstingen och kommunerna. Det socialdemokratiska landstingsrådet säger då att man vidtar en åtgärd där den märks minst. Det är mycket cyniskt. Det är möjligt att den märks minst, men den slår naturligtvis mycket hårt mot just de kategorier av människor, främst vuxna, som fortfarande har brister i sin utbildning. Nog har staten ett ansvar också på det ekonomiska området.
Herr talman! Bertil Måbrink beskrev det kommunala eländet under perioden 1980—1988. Jag hade under den perioden tillsammans med några kamrater ansvaret i en starkt industripräglad kommun och kan konstatera att den kommunala ekonomiska utvecklingen under den perioden var synnerligen god. Det som hände då, inte bara i den kommun där jag arbetade, utan kanske framför allt i ett sådant län som Gävleborgs, var två saker. 1. Vi fick ned arbetslösheten. Det minskade trycket oerhört mycket på den kommunala ekonomin. 2. Vi pressade tillbaka inflationen. Även det gjorde att den kommunala ekonomin blomstrade och fungerade väl. Perioden 1980— 1988, som beskrevs av Bertil Måbrink, var faktiskt en period som för många kommuner, inte minst de som var industridominerade, innebar en väsentlig förbättring. Det har jag haft egen erfarenhet av under många år. Vi fick byta bort socialbidragen på grund av arbetslöshet mot ett sätt att göra offensiva insatser, bygga ut barnomsorg och vård. Så såg verkligheten ut, och det är så den skall beskrivas. Det här aktuella beslutet skall landstinget fatta. Landstinget i Gävleborg har kompetens att självt bedöma var man skall lägga sina pengar. Staten ger ett bidrag till driften av folkhögskoleverksamhet. Det skall vara så tilltaget att en huvudman, om denne tycker att det är angeläget, kan bedriva sin verksamhet i just den formen. Men det är inte staten som skall besluta hur huvudmannen skall göra, utan det är huvudmannens beslut. Här är det landstinget som äger beslutet och som får ta det. All annan ordning skulle naturligtvis vara mycket underlig, t.ex. om vi från statens sida, när en huvudman drar sig ur en folkhögskola, gick ut och sade att vi förbjuder er att göra detta och tycker att ni skall riva upp ert beslut. Beslutet får diskuteras i Gävle och i Gävleborgs län. Där får också ansvaret utkrävas, om det nu finns ett ansvar att utkräva, utifrån den typ av beskrivning som Bertil Måbrink har gett.
Herr talman! Så kan man ju uttrycka det, som Göran Persson gör. Först drar man undan ett antal tiotal miljarder från kommuner och landsting, vilket naturligtvis tvingar in dem i en situation där konsekvenserna bl.a. blir de åtgärder man tänker vidta i Gävleborgs län. De siffror som jag använde, Göran Persson, är tagna ur långtidsutredningen. Svenska kommunförbudet och Landstingsförbundet har uppskattat att de åtgärder som har vidtagits av staten under åren 1980—1988 innebär att kommunsektorns inkomster år 1990 netto blir i runt tal 35 miljarder kronor lägre. Det är Kommunförbundet och Landstingsförbundet som har kommit fram till detta. Det har naturligtvis drabbat även Gävleborgs läns landsting. Faktum är att statens åtgärder har skapat den här prekära situationen för landstinget. Någonting måste göras från statens sida. Läget är helt oacceptabelt. Nu föreslår man dessutom ett skattestopp, vilket inte förbättrar situationen för vare sig landstinget eller kommunerna.

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder mot att det för närvarande inte finns avsättning för insamlat returpapper i kommunerna. Marklund anför att detta kan medföra minskade ambitioner att återvinna returpapper. Statens industriverk utredde år 1988 frågan om massaoch pappersbrukens försörjning med returpapper. Industriverket varnade för att det på sikt kan uppstå brist på inhemskt returpapper. Min uppfattning är att utbyggnadsplanerna i de pappersbruk som använder returpapper kan medföra en större efterfrågan än vad industriverket förutsåg i sin utredning. Användningen har ännu inte hunnit öka i takt med den ökade insamlingen, varför överskott av returpapper i vissa fall har uppstått. Priset på returpapper var under år 1989 högre i Sverige än i vissa andra länder. Det kan ha gett en ökad returpappersimport, som bidragit till ett överskott av svenskt returpapper. Jag förutsätter att de berörda parterna kan lösa tillfälliga balansproblem på returpappersmarknaden. Jag följer noga utvecklingen på området men avser för närvarande inte att vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Skälen till min fråga är de signaler som man får från kommunerna i dag och som man har fått de senaste åren. Även Kommunförbundet har gett uttryck för samma oro i ett brev till industridepartementet under slut av 1989. Vi ser en anhopning av returpapper i kommunerna av, som jag ser det, två skäl. Det ena är att vi har dyrare returpapper i vårt land och att importen ökar. Det andra skälet är de krav som vi har ställt på SJ att bedriva sin verksamhet på företagsekonomiska grunder. Det har lett till att SJ har höjt sina priser med ungefär 46 96 de senaste åren. Det betyder en minskad intäkt på 78 kr./ton för exempelvis Norretur för att bli av med sitt papper. Detta har i sin tur lett till att Norretur i mitt län har meddelat kommunerna att bara 50 96 av kommunernas insamlade papper kan tas emot. Man kan befara att ambitionen sänks i kommunerna. Det är många kommuner som i dag betalar i och för sig symboliska summor till ideella föreningar, idrottsföreningar m.m., för att få in detta returpapper. Som jag bedömer det har man fått i gång en mycket fin verksamhet. Insamlingen flyter bra. Detta kan faktiskt sättas på spel. Den dagen vi får efterfrågan på returpapper igen från industrin har vi kanske förbrukat och fördärvat det förtroende som vi har byggt upp i och med insamlingen. Min följdfråga till industriministern måste bli: Är man beredd att i industridepartementet se över möjligheterna till ett fraktstöd, med nedtrappning under en övergångsperiod, tills industrin har betalningsförmåga och kan få verksamheten att gå runt?
Herr talman! Industrins förbrukning av returpapper ökade kraftigt under första kvartalet i år, med 32 20. Dessutom ökar Hyltebruk förbrukningen av returpapper. Den skall upp till nivån 250 000 ton/år, där den beräknas vara i slutet av detta år. Utöver detta skall Braviks bruk under sommaren 1990 besluta om tidningspappersproduktion baserad på returpapper. Om den investeringen blir av behövs det 105 000 ton returpapper per år. Det betyder att efterfrågan på returpapper kommer att öka. Jag bedömer att parterna tillsammans kommer att lösa den prisfråga som naturligtvis också leder till att vi kan få konkurrens med importen. Det ökade behovet bedömer jag skall leda till att efterfrågan på det insamlade papperet skall öka.
Herr talman! Jag kan naturligtvis känna mig delvis trygg för dagen i och med att industriministern är beredd att följa frågan mycket noga. Men vi måste se till att kommunerna behåller uthålligheten. Vi måste utgå från att kommunerna i dag inte har några lagringsmöjligheter. Returpapper kan inte lagras mer än en eller två månader. Då är det i stort sett bara att stjälpa det på sophögarna. Jag vet med mig att många kommuner inte har några andra möjligheter än att låta returpappret gå direkt till den övriga sophanteringen. Det är inte bra, men jag är nöjd för dagen.

Herr talman! Anna Wibble har frågat mig vilka förslag regeringen överväger för att öka det kollektiva ägandet och när dessa kan väntas föreläggas riksdagen. Jag förmodar att frågan ställs mot bakgrund av att jag i en intervju i förra veckan gjorde vissa uttalanden. Jag talade där om att jag anser att vi i Sverige bör föra en debatt om den ekonomiska demokratin och i det sammanhanget de stora medborgargruppernas delaktighet i kapitalbildningen. Jag anser att detta är mycket viktiga frågor mot bakgrund av den koncentration av ägandet i näringslivet som har skett under 1980-talet och som bl.a. ägarutredningen har kartlagt. Som jag också framhöll i intervjun finns det för närvarande inte några konkreta förslag, utan vad som i första hand behövs är en diskussion i dessa frågor. Svaret till Anne Wibble blir därför att regeringen för närvarande inte överväger några konkreta förslag.
Herr talman! Det hör till att man säger tack för svaret, men jag tycker att det var ganska torftigt. Bakgrunden till min fråga är mycket riktigt de uttalanden som industriministern har gjort nyligen om att det är viktiga mål för socialdemokratin att skapa ekonomisk demokrati, att demokratisera förmögenhetsbildningen och liknande. Detta låter med förlov sagt precis som när Rune Molin var LOs andre ordförande och talade sig varm för löntagarfonderna. Det som saknades var tydligen konkreta förslag. Jag hyser stor tilltro till regeringens kreativitet när det gäller att hitta konkreta förslag och praktiska lösningar på mer av kollektiviseringar. Även om industriministern nu inte vill säga någonting om LOS utredning om förhandlad överskottsdelning och rätt för första och tredje AP-fonderna att köpa aktier, görs det inte heller något avståndstagande, så dessa frågor är tydligen fortfarande aktuella. Jag menar att det är i grunden fel att kollektivisera ägandet på detta sätt. En marknadsekonomi bygger på privat ägande. Marknadsekonomin kan inte fungera, om den privata äganderätten utsätts för attacker och ständigt naggas i kanten. Rune Molin säger nu i sitt svar att regeringen för närvarande inte förbereder några konkreta förslag. Får jag påminna om vad dåvarande statsminis tern Olof Palme sade i debatten om löntagarfonderna i december 1983, nämligen att detta var steget, inte steg 1. Ingvar Carlsson sade i oktober 1987 att ”efter 1990 tillförs löntagarfonderna inga nya pengar. De ersätts heller inte av något som liknar fonderna eller av andra system av fonder med samma syfte.” Får jag fråga Rune Molin om han anser att Ingvar Carlssons löfte skall gälla eller om han anser att det kan brytas?
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än den som har deklarerats av först Olof Palme och sedan Ingvar Carlsson. Löntagarfonder i den form som riksdagen har beslutat om är steget. Det kommer ingenting liknande efter dem. Men det hindrar inte att vi kan diskutera hur vi skall demokratisera det svenska samhället i övrigt. Det fanns en tid när också liberalerna var intresserade av denna debatt. Det var faktiskt Gunnar Helén som partiledare för folkpartiet som tog initiativ till den utredning om löntagarnas delaktighet i kapitalbildningen som föregick löntagarfondsförslaget till riksdagen. Folkpartiet föreslog också något senare att man skulle utöka styrelserepresentationen för de anställda till hälften av styrelsens ledamöter i storföretagen. Då fanns det ett intresse från folkpartiets sida. Då såg man ett problem i den ökande maktkoncentration som ofta sker genom spridning av aktier till många. Nu ser folkpartiet tydligen inget problem här, och då vill man inte heller ha någon debatt om hur dessa problem skall angripas. Det är märkligt att liberalerna, som tidigare kunde se problem för demokratin när starka maktkoncentrationer uppstår, i dag inte ser de problemen.
Herr talman! Det är ganska uppenbart att Rune Molin på alla sätt lever i det förgångna. Många har nu upptäckt att planhushållning och socialism fungerar mycket dåligt. Detta har visats inte minst under den senaste utvecklingen i Östeuropa. Människorna vägrar att acceptera den ofrihet och den dåliga levnadsstandard som detta leder till. Om Rune Molin verkligen vore intresserad av att sprida makt och ägande till vanliga människor, skulle han ta fasta på förslag som vi från folkpartiet har lagt fram om att sälja statliga företag till allmänheten — inte till andra stora organisationer — och om att stimulera de anställdas del i företagens vinster. Nu föreligger ett förslag i rakt motsatt riktning, nämligen om att bromsa uppkomsten av andel-i-vinst-system genom att belägga dem med fulla sociala avgifter. Rune Molins regering tycks inte dela hans önskemål.
Herr talman! Nu befinner vi oss i Sverige och i en blandekonomi, där vi har olika former av ägande. Vi har kollektivt ägande via våra pensionssystem. LO-SAF, t.ex. har pensionssystem där en del av resurserna sätts in i exempelvis ägarkapital i näringslivet. Att man för in öststaternas totalför statligande i denna debatt visar hur omöjligt det är att föra en diskussion i dessa frågor i Sverige. Vad det handlar om är ju hur vi skall skapa ett samhälle där människorna känner att de har ett inflytande över de beslut som har stor betydelse för dem. De beslut som fattas i näringslivet har stor betydelse, och då gäller det att hitta former som gör att människor känner att de har en delaktighet i de besluten och också kan påverka dem. Inom folkpartiet ser man här uppenbarligen inte längre något problem, utan man är, som jag upplever det, glad över den utveckling som äger rum. Då får vi försöka diskutera frågorna med andra, som ser mera av problem i detta än vad folkpartiet gör.
Herr talman! Det är alldeles riktigt uppfattat att folkpartiet inte är intresserat av att diskutera fortsatta kollektiviseringar. Däremot är vi mycket intresserade av att diskutera spridning av makt, ansvar och förmögenheter till de enskilda anställda. Det finns, industriministern, att alldeles utmärkt medel för att åstadkomma detta, men industriministern vill inte uppmuntra användningen härav, utan han vill faktiskt stoppa det. Jag tycker att det strider mot det som han hittills har sagt. Jag måste därför säga att jag inte riktigt tror på de önskemål som han gör sig till talesman för. Jag anser mig fortfarande inte ha fått något riktigt svar på frågan om statsminister Ingvar Carlssons löfte om att det inte skall bli något mera förslag med samma syfte skall gälla eller inte. Rune Molin är uppenbarligen på kollisionskurs med statsministern på denna punkt.
Herr talman! Jag tycker att alla uppslag till hur man skall kunna demokratisera den maktkoncentration som vi har i näringslivet och som bygger på ett på vissa händer mycket koncentrerat aktieägande är bra. Jag tycker att vi kan föra den debatten, och jag är inte främmande för några som helst uppslag. Jag kan vidare inte upprepa det svar som jag nyss har gett om löntagarfonderna som steget. Jag har sagt att de är steget. Om man inte uppfattar det, vill man inte uppfatta det.
Herr talman! Vad Ingvar Carlsson sade gick faktiskt längre än till att löntagarfonderna var steget. Jag kan upprepa ur det citat som jag tidigare anförde: ”De ersätts heller inte av något som liknar fonderna eller av andra system av fonder med samma syfte.” På den punkten upplever jag att industriministerns svar strider mot Ingvar Carlssons löfte. Jag beklagar att så är fallet. Det vore minst sagt förargligt för statsministern, om hans löfte skulle brytas på denna punkt. Det skulle skapa betydande svårigheter för socialdemokratin framöver. Ingen kommer att kunna lita på att löften skall hållas. Detta kommer att skapa problem för näringslivet och betyda en fortsatt skjuts ut ur Sverige.
Herr talman! Jag kan ord för ord upprepa vad Ingvar Carlsson har sagt i det där uttalandet, som inte är något problem för mig. Men det hindrar inte att vi måste ha en diskussion om hur vi skall få demokratin att fungera på bästa möjliga sätt och om hur vi skall komma till rätta med de privata maktgrupperingar som i dag fattar beslut på vilka människorna inte har något inflytande. Det kan finnas många andra former för detta. Folkpartiet har föreslagit att vi skulle tillsätta halva bolagsstyrelserna med representanter för de anställda. Vi kan ju börja där.
Herr talman! Får jag fråga Rune Molin: Anser han att det är demokratiskt att enskilda människor äger aktier i de företag som de arbetar i?
Herr talman! Jag har ingenting emot ett enskilt aktieägande. Vad jag ser som ett problem är när vi får en sådan koncentration att makten på enskilda händer blir så stor att den kommer i konflikt med det folkliga intresset.
Herr talman! Om man vill motverka maktkoncentration är den naturliga följden att man lägger fram förslag som medverkar till att sprida ägandet till många fler enskilda människor. Det finns utmärkta förslag till detta, bl.a. att sälja ut statliga företag. Till detta säger industriministern nej. De skall i stället bli fler och mera statliga. Ett annat förslag är att öka och stimulera uppkomsten av andel-i-vinst-system för de anställda. Dessa system vill regeringen bromsa genom att belägga dem med extra straffskatter. Jag tycker att ord och handling inte riktigt passar ihop.
Herr talman! Om det vore så enkelt att man bara genom att sprida aktier via utförsäljning av de statliga företagen eller andra företag kunde lösa upp de här maktkoncentrationerna i näringslivet, vore det ju bra, men så är det inte. Den utveckling vi har med precis det systemet leder i stället till en maktkoncentration, en koncentration av ägandet i Sverige och i andra länder. Det är det som är problemet, och om man inte har upptäckt det, då har man inte studerat förhållandena i land efter land i fråga om ägandet i de stora företagen. Dessa blir genom fusioner osv. allt större.
Herr talman! Är det industriministerns avsikt att ersätta vad han kallar privat maktkoncentration med statlig eller med andra former av kollektiv maktkoncentration?
Herr talman! Jag har sagt att jag vill ha en diskussion om hur vi skall lösa detta problem, och det räcker för mig för dagen.
Herr talman! Industriministerns diskussion lämnar enligt min uppfattning en del övrigt att önska. Han förefaller vara helt på det klara med vilka medel han vill använda, och han motsätter sig att använda de medel som bygger på ett fortsatt utvecklat privat ägande. Jag fruktar att det inte kan bli fråga om några diskussioner om samarbete med folkpartiet på den punkten.

Herr talman! Det stundar onekligen en ny era i Europa i och med den snabba utvecklingen i de östeuropeiska staterna. Det avspeglar sig dess värre inte i näringsutskottets betänkande 35. I Europa och i världen i övrigt går den fria marknadsekonomin mycket snabbt framåt. Man sveper undan mycket av den gamla planhushållningen, och folken revolterar mot fattigdom, förtryck och politiskt elände. Socialism har blivit näst intill ett fult ord beroende på vad det förknippats med i många olika länder, nämligen fattigdom, förtryck, ineffektivitet och dåliga statliga företag. Detta står i ganska skarp kontrast till statsministerns numera berömda konstaterande i en bok som skrevs för några år sedan med titeln Vad är socialdemokrati? författad av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren: Såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering. Han konstaterar vidare att de bevisar att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd. Skulle alltså Östeuropa och Sovjetunionen vara bevis på att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd? Jag tycker att det konstaterandet i dag närmast låter som ett dåligt skämt, om man nu inte ser vad som kommer fram i de betänkanden som näringsutskottets majoritet numera utformar. Det förefaller som om socialdemokraterna inte har lärt någonting av utvecklingen. Industriministern talar mer och mer om någon form av socialism och expanderande statliga industrisektorer. Det skall nu vara kollektivt nationellt kapital — dvs. det är statliga företag som skall utgöra de nya satsningarna. Men vill bilda ett nytt statligt förvaltningsbolag som skall samla större delen av det statliga företagandet under en hatt. Det låter onekligen som ett nytt Statsföretag, ett eko från studentrevolten 1968 och den aktiva näringspolitik som Krister Wickman och Sven-Göran Olhede en gång i världen stod som arkitekter för. Detta Statsföretag minner om konstiga namn som Stålverk 80, Tjorven, Investeringsbanken, Uddcomb och många andra som varit kännetecken för den ”aktiva näringspolitiken”. Det var äventyr inom verkstadsindustri och byggmaterielindustri, och allt skedde på skattebetalarnas bekostnad. Vägen kantades av misslyckanden, fiaskon och stora kapitaltillskott från statskassan och skattebetalarna. Men nu stundar nya djärva grepp inom den svenska näringspolitiken, grepp som prövats tidigare och misslyckats, i Sverige och utomlands. De har misslyckats snart sagt överallt där de har prövats, dock inte i socialdemokratiska programarbeten och propositioner. Det behövs inga nya lekstugor i form av nya statliga förvaltningsbolag för socialdemokratiska politiker att tumla runt i med skattebetalarnas surt för värvade slantar. Vad vi i stället behöver är att de statliga företagen verkligen drivs på exakt samma villkor och efter exakt samma principer som är fallet med motsvarande privata företag. Då behöver de inte längre vara statliga. Då kan de lika gärna säljas och ge en bred ägandespridning till de stora flertalet människor här i landet. Vad vi behöver är inte mer av statligt företagande, utan mindre. Vi behöver en bred ägandespridning till hela svenska folket, inte en som begränsar sig till några få nationella kollektiva institutioner. Breda börsintroduktioner och ägandespridning till allmänheten är inte något som är unikt för Sverige. Debatten härom hos oss i slutet av 70-talet var kanske tidig, men i dag är den allmängods världen över. Den förs av snart sagt alla världens regimer, oavsett politiskt kulör, men i Sverige går det mycket långsamt. Motiven för privatiseringarna skiftar något, men det finns i stort sett fyra huvudargument. För det första behövs en bred ägandespridning till de stora flertalet svenska skattebetalare. För det andra behöver vi skapa effektivare företag med kompetenta ägare, som aktivt kan tillföra företagen både kapital och kunnande. För det tredje vill man minska statsskulden och på det sättet bidra till att dra ned räntenivåer och minska inflationstakter. För det fjärde vill man, vilket kanske inte är minst viktigt, få klara spelregler för regering och riksdag kontra näringslivet, så att man vet vad som gäller. Inte minst behandlingen av propositionen om Pharmacia, Volvo, Provendor och Procordia visar vilket tumult som uppstår när politiker och företagare skall försöka komma överens under politiskt piruetterande. I Sverige har dess värre transaktioner med eller försäljningar av statliga företag kommit att från socialdemokraternas sida kännetecknas väl mycket av maktoch ägandekoncentration och i en del fall tyvärr även av minskad insyn. Detta står i ganska skarp kontrast till vad som skett utomlands, där man verkligen har satsat på maktoch ägandespridning genom att ge förtur till småsparare och till anställda i företagen. Agerandet står i speciellt skarp kontrast till socialdemokraternas uttalanden i ägarutredningen, där man talade om att man stod på de smås sida och om att man ville motverka ägandeoch maktkoncentration. Nu går man i rakt motsatt riktning. Vi har från borgerlig sida i en trepartimotion fastslagit att vi vill att det skall ske privatiseringar i form av breda försäljningar av statliga företag till många småsparare och anställda i dessa företag. Vi tror att man kan sälja företag för upp till 5 miljarder kronor per år. Det kan ske via börsen, via direktförsäljningar eller med en rad andra metoder, beroende på vilket företag som det gäller. Vi inser mycket väl att det kan finnas företag som under en övergångstid kan behöva finnas kvar i statlig ägo, av beredskapsskäl, av regionalpolitiska skäl, i samband med omstrukturering av förlustbringande rörelser eller av andra mycket centrala skäl. Bl.a. kan myndighetsfunktioner vara inblandade i affärsverksamheten. Den politik som vi föreslår skapar välfärd, ägandespridning och maktspridning. Den är i takt med vad som sker utomlands, där man skapar välstånd i stället för att sopa fram gamla metoder som redan prövats och misslyckats i land efter land. I betänkandet behandlas även en nyemission i Procordia som det varit många turer omkring. Frågan om en nyemission i Procordia har föregåtts av att staten har sålt ut delar av Procordia till allmänheten, en lovvärd metod, som användes när man började introducera denna företagsgrupp på börsen. Det fanns nackdelar med metoden. Vi hade inte velat ha en differentierad rösträtt för aktierna i bolaget, men åtgärden var ändå ett steg i rätt riktning. Det som nu föreslås när Procordia skall gå samman med Provendor och även bli starkt anknutet till Pharmacia är en för Sverige och statliga företag ny struktur. Man skapar en stark svensk företagsgrupp för läkemedel och livsmedel. Vi har ingen anledning att ifrågasätta den affären som sådan. Det finns mycket som talar för att den är strategiskt riktig, både för företagen, för de anställda och för Sverige som nation. Det finns dock inslag som vi har invänt emot. Vi har nu fått med oss en majoritet i utskottet på en omförhandling av det aktieägaravtal mellan svenska staten och Volvo som avser hembudsskyldigheten mellan parterna. Det ger oss en möjlighet att genomföra en bred ägandespridning i Procordia efter det att vi har fått en annan majoritet i kammaren. Vi riktar dock fortfarande viss kritik mot det tecknade avtalet. Denna kritik riktar sig framför allt mot maktkoncentrationen och mot maktdelningen mellan svenska staten och Volvo. Efter det att denna affär är klar kommer ungefär 25 90 av aktiekapitalet att finnas ute på marknaden, utspritt på några institutioner men också på tusentals småsparare. Dessa ställs enligt aktieägaravtalet i praktiken utan någon form av inflytande i styrelsen. Det finns t.o.m. skrivningar som förutsätter att i princip enighet skall föreligga, i varje fall i särskilt betydelsefulla frågor, mellan svenska staten och Volvo i samband med att förändringar i bolaget görs. Vi tycker att detta är beklämmande. När staten har sålt ut till småsparare ställer man dem helt utan inflytande. Man står på de storas och de starkas sida i stället för tvärtom. Vi anser oss kunna vända på detta, just genom att få till stånd en bred ägandespridning och därmed slå sönder den förutsatta maktdelningen samt åstadkomma en maktspridning eller åtminstone en betydligt större möjlighet för alla de små aktieägarna och för alla andra aktieägare vid sidan av de två stora att få ett ord med i laget och att påverka utvecklingen. Ordet privatisering återkommer gång på gång — det är en sådan som vi behöver mer av, men mindre av statligt företagande. Vi behöver privatisering för att kunna bygga ett starkt svenskt näringsliv. Vi behöver ett privat företagande och ett internationellt företagande som tillåter att fler utländska företag kommer till Sverige och att flera utlänningar får förvärva företag i Sverige, på samma sätt som svenskar skall ha möjlighet att förvärva företag utomlands. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga av moderaterna undertecknade reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Vad detta betänkande handlar om är egentligen det sätt på vilket man i denna kammare och i våra politiska partier ser på frågan om vad som utgör ett starkt samhälle. Låt mig allra först understryka att det för folkpartiets vidkommande är viktigt att man har ett starkt samhälle. Enligt vår uppfattning är ett sådant samhälle ett samhälle som först och främst präglas av en god ekonomi. En god ekonomi uppnår man när de som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter också får möjligheter och förutsättningar att göra det. Vi är inom folkpartiet helt övertygade om att enskilt företagande i grundläggande avseenden har bättre förutsättningar att bygga välfungerande företag än vad staten har. Därför finner vi det viktigt att man så långt det är möjligt försöker att flytta över äganderätt när det gäller företagsamhet från den offentliga till den enskilda sektorn i syfte att stärka företagen och därigenom det svenska samhället. Det är självfallet också viktigt att de verksamheter som stat och kommun skall bedriva sköts på rätt sätt så att människor får den vård de behöver, att barnen får den tillsyn som de skall ha och att gamla får den omsorg de behöver. Men den offentliga sektorn bör koncentreras på dessa angelägna uppgifter med utnyttjande av enskilt företagande för att också dessa delar av samhällets verksamhet skall bli så välfungerande och välskötta som möjligt. En stark ekonomi i ett samhälle där människor sköter det som de är mest lämpade att sköta är en av förutsättningarna för ett gott samhälle. En annan förutsättning, enligt vårt sätt att se, är att människors egen styrka betonas. Det är när många disponerar över delar av samhället, när många är med och äger, som människorna upplever sig som starka. Det är också i grunden en förutsättning för just det starka samhället. Det är för oss ett skäl för att den statliga företagssektorn bör säljas och att ägandeskapet skall övergå till många enskilda människor. Det är just dessa frågor som det betänkande vi i dag behandlar går ut på. Här ser man en mycket klar skiljelinje mellan den socialdemokratiska politiken och vad jag i god mening vill karakterisera som borgerlig politik. Vad vi från den borgerliga sidan, från folkpartiet, önskar är just att statlig företagsamhet skall övergå i enskild ägo att fördelas så att många människor får vara med och äga den verksamhet som i dag bedrivs av staten för att därigenom skapa förutsättningar för ett mer fungerande och ett starkare samhälle. Det betänkande som vi nu behandlar tar också upp några enskilda ärenden. Ett av dessa är förslaget om tillskapandet av ett förvaltningsbolag. Enligt vårt sätt att se behövs det inte något sådant förvaltningsbolag. Om målet är att statlig företagsamhet skall upphöra att drivas av staten och övertas av de enskilda, finns det ingen grund för att först samla ihop allt ägande i en klump och lägga det under en myndighet — för så kommer faktiskt resultatet att bli — där det dessutom skall ingå företrädare för löntagarfonderna och andra organ, vilkas förutsättningar att sköta företagsamhet ingalunda har blivit väldokumenterad. Vi säger därför nej till förslaget om ett förvaltningsbolag. Det är viktigare att man i stället utnyttjar de förutsättningar som redan finns för att efter hand överlåta växande delar av den statliga företagssektorn till enskilda ägare. I betänkandet behandlas också den s.k. Procordia-affären. Vi har inte alls någon invändning mot den förändring som föreslås. Vi tror att det är positivt och riktigt att olika verksamheter inom Procordia förs ihop med Volvo. Däremot reagerade vi emot att det förslag som lades på riksdagens bord skulle ha försvårat förutsättningarna för en ny regering att ändra ägarstrukturen i den del som staten alltjämt förfogar över. Det fanns i detta avtal en hembudsklausul som skulle ha inneburit att en regering skulle ha varit förhindrad att sälja ut resterande aktieinnehav i Procordia, utan att Volvo hade kunnat begära att få köpa dessa aktier med utnyttjande av hembudsklausul. Eftersom vårt mål är, inte bara att en utförsäljning skall ske, utan att en utförsäljning skall kunna ske i små poster för att många människor — inte minst de som arbetar i företaget — skall kunna bli delägare, reagerar vi mot denna klausul. När det visade sig att det fanns en majoritet i utskottet mot avtalet i den form som var föreslagen, upptäckte också socialdemokraterna att det inte var rimligt att den regering vi i dag har genom en avtalskonstruktion skulle kunna förhindra en annan regering att fullfölja den politik som den vill föra. Det blev då en betydande majoritet i utskottet för att det förslag som innebär att avtalet mellan staten och Volvo skall skrivas om så att en ny regering får de förutsättningar som vi anser vara väsentliga, dvs. att kunna sälja resterande statligt aktieinnehav i Procordia till dem som är anställda i företaget och till många mindre aktieägare. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer i detta betänkandet som folkpartiet står bakom.